Herr talman! Jag sade förut att vi haft en någon konstig debattordning här i dag, och nu blir den ännu konstigare. Jag tycker att Jan Bergqvist borde göra upp sina mellanhavanden med Pär Granstedt när ni har era repliker och i stället svara på mina frågor när han replikerar mig. Jag har sagt det tidigare och vill upprepa det en gång till att det som Jan Bergqvist nu läste upp var ett citat ur tidigare utskottsbetänkanden. Jag vill hänvisa till s. 12 i dagens betänkande, där utskottet i samband med behandlingen av frågan om en kärnvapenfri zon i Norden tar upp moderaternas motion. Från början fanns i utskottsbetänkandet betydligt hårdare och mot moderaterna mycket mer avvisande skrivningar. Utskottets majoritet har nu glidit och skrivningarna har mjukats upp för att man skulle kunna få en samskrivning med moderaterna, Jag beklagar det, för i annat fall hade moderaterna varit tvungna att reservera sig. Det går inte här att hänvisa till ett yttrande över en annan fråga, nämligen frågan om en kärnvapenfri zon, när man argumenterar om kärnvapenfrihet i Europa. Där gör Jan Bergqvist ett grundläggande misstag. Sedan vill jag konstatera att varken Maj Britt Theorin eller Jan Bergqvist har ett dugg till kommentar om den svenska vapenexporten till DIVAD projektet i USA:s krigsmakt. Jag bara noterar det, eftersom det tydligen är en viss skillnad för socialdemokraterna i denna fråga — liksom i så många andra frågor — mellan att sitta i opposition och ha regeringsmakten. När man sitter i opposition kan man vara radikal och säga det ena och det andra. När man får möjlighet att göra någonting, då tiger man still. Det är skam.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste ta upp kammarens tid med att diskutera vad som egentligen är teknikaliteter med Jan Bergqvist i en så viktig debatt som denna nedrustningsdebatt. Centern har i sin energimotion förra året krävt förbud mot uranbrytning, upparbetning samt export av kärnteknologi. Motionen behandlades i näringsutskottet. Centern reserverade sig, eftersom vi inte fick stöd från socialdemokraterna och de andra partierna för våra krav. När sedan betänkandet behandlades i kammaren röstade centern för reservationen. I utrikesutskottet behandlades ärendet med anledning av en vpk-motion. Där hade vpk en något annorlunda argumentation och motivering för sina förslag, vilket gjorde att vi där inte kunde följa upp det. Men centerns ställningstagande har varit solklart i vår gruppmotion. Vi har reserverat oss i utskottet, och vi har röstat till förmån för motionen i kammaren. Jag tycker uppriktigt sagt att det är litet synd att försöka åstadkomma en stor debatt om någonting som är en rent teknisk fråga, Centerns inställning i den här frågan är alltså solklar. Vi har också manifesterat den i riksdagsbehandlingen.
Herr talman! Jag är ledsen, men det vore fel att låta Pär Granstedt komma undan så här lindrigt. Jag vill återge exakt vad som står i betänkandet från förra året: Enligt vad utskottet inhämtat finns ingen grund för ett antagande att plutonium från svenska kärnkraftverk skulle kunna bidra till kärnvapenspridning. Allt omhändertagande av plutonium från det svenska kärnkraftsprogrammet skall ske på grundval av svenska beslut, Yrkande 4 föranleder därför ingen åtgärd från utskottets sida, varför det avstyrks.”
Nr 45 Herr talman! Jan Bergqvists förtjusning för teknikaliteter leder till att han ; i é ; : E Tisdagen den hakar upp sig. Faktum är att vi klart redovisat var vi står i vår gruppmotion, 13 december 1983 och vi har röstat för den här i kammaren. Sedan hoppas vi naturligtvis alla att det är på det sätt som det står i den skrivning i utrikesutskottets betänkande Nedrustning som Jan Bergqvist redovisat. Vi hoppas naturligtvis också att det här inte kommer att missbrukas. Det räcker inte med förhoppningar, och därför har alltså centern i gruppmotionen, reservationen och genom omröstning här i kammaren visat att vi vill ha förbud mot uranbrytning, stopp på upparbetningen och förbud mot export av kärnkraftsteknologi. Att med hjälp av citat försöka motbevisa detta enkla faktum är verkligen någonting som inte för debatten vidare.

Herr talman! Aldrig tidigare torde så många centraliseringsförslag ha förelagts riksdagen eller vara under utarbetande i departementen som under denna höst, när det blivit en verklig nytändning i fråga om socialistisk centraliseringspolitik. Det mest oroande är dock enligt min mening att notera hur reservationslöst moderater och folkpartister ställt sig bakom beslutet beträffande exempelvis åklagarmyndigheternas reducering och nu postverkets ändrade organisation. Man inser tydligen inte, hur man därmed reducerar möjligheterna till lokala hänsyn och initiativ. Men möjligen har man låtit sig lura av den skickligt utnyttjade benämningskosmetika som kommit till flitig användning i såväl postverkets utredning som i den proposition vi i dag har att behandla, dvs. proposition 1983/84:34. Centern blir uppenbarligen allt ensammare om att slå vakt om decentralisering och lokal beslutanderätt! Postens nuvarande organisation med indelning i 7 regioner och 59 förvaltningsområden baseras dels på beslut av 1976 års vårriksdag, dels på den s.k. PVO-utredningen. Denna omorganisation har bl.a. inneburit en halvering av antalet lokala postområdesförvaltningar med tillgång på kvalificerad administrativ personal. Vi var redan då tveksamma till en så kraftig reducering av antalet lokala ”stödjepunkter” inom postverket, men då motivet angavs vara att denna gav möjlighet till en kraftig decentralisering av befogenheter från central och regional till lokal nivå motsatte vi oss inte det beslutet. Det tar ju alltid relativt lång tid att genomföra en så långtgående omorganisation som den som föreslogs 1976. Enligt vad vi erfarit har många postområdesförvaltningar inte fått sin uppsättning av välutbildad kvalificerad administrativ personal klar förrän i början av 1980-talet. Trots att det alltså inte fanns några rimliga möjligheter till en utvärdering av 1976 års lokala organisation vid den tidpunkten, startade postverkets ledning redan 1979 en ny utredning, CRU. Genom att ändra benämningen för vissa postområden till postregioner vill man uppenbarligen ge intryck av att det skulle röra sig om en ökad delegering och en möjlighet att föra de väsentliga besluten ”närmare kunderna”. Så är emellertid enligt vår mening inte fallet. För att belysa detta är det nödvändigt att istora drag redovisa vilka befogenheter regionresp. postområdesförvalt Nr 45 ningarna har. Tisdagen den De 59 postområdesförvaltningarna har att varje år utarbeta en budget för 13 december 1983 kommande budgetår. Denna budget granskas, och justeras i vissa fall vid aktuell regionförvaltning, varefter en budget upprättas för regionen och Ny organisation för överlämnas till centralförvaltningen för att ingå som en del i postverkets postverket totala budget för det aktuella budgetåret. Chefen för ett postområde har sedan i stort sett oinskränkta befogenheter att inom sitt förvaltningsområde och sina budgetramar vidta ändringar i servicenivån såväl vid fasta postanstalter som för sortering och distribution av försändelser. På dessa för kunderna väsentliga områden finns alltså inga ytterligare befogenheter att delegera. Om man bortser från Stockholmsregionen med sina i viss mån speciella problem, innebär det nu framlagda förslaget, att 50 självständiga postområdesförvaltningar reduceras till 25 postregioner med oförändrade befogenheter när det gäller generell service vid postanstalter och i brevbäring etc. En sådan centralisering motsätter vi oss i centern. De 7 regionförvaltningarna har som viktigaste uppgift att granska postområdesförvaltningarnas budgetförslag och omarbeta dem till en budget för hela regionen. För denna budget har man fullt budgetansvar. Betydande besparingar har ofta kunnat göras bl.a. på inventarieanskaffningssidan genom att regionen kunnat få till stånd utnyttjande av övertaliga inventarier från ett postområde för användning inom ett annat. Därigenom har nyanskaffning kunnat elimineras i dessa fall. De nya regionförvaltningarna kan ju inte tillåtas fungera som fria ”satelliter” utan även i framtiden måste deras budgetförslag granskas. Men eftersom nuvarande regionförvaltningar upphör att fungera som budgetansvariga enheter, måste uppenbarligen denna granskning i framtiden förläggas till centralförvaltningen eller huvudkontoret, som det nu skall kallas. Detta måste innebära en påtaglig centralisering av ett viktigt arbete samtidigt som man förlorar tillgången till den lokalkännedom, som ovedersägligen finns i de nuvarande sju regionerna, något som vi inte kan acceptera. Sammanfattningsvis finner vi att den föreslagna omorganisationen på den regionala och lokala nivån inte för besluten närmare kunderna utan snarare innebär en påtaglig centralisering av beslut som direkt berör kunderna, eftersom antalet postkontor med full kompetens utanför Stockholmsregionen halveras. I övrigt torde förslaget att slopa de sju regionförvaltningarna i endast ringa mån medföra ökad decentralisering. Det innebär snarare en risk för ett återförande av vissa arbetsuppgifter till central nivå. Vi ställer oss därför bakom statskontorets uppfattning, att innan man omorganiserar centralförvaltningen, krävs en fördjupad belysning av frågor rörande styrning och kontroll. Vi delar också RRV:s tvivel rörande det ändamålsenliga och rimliga i att verkschefen enligt föreliggande förslag skulle få över 40 enheter sig direkt underställda. Vi tror inte heller att föreslagna ledningsoch styrformer i praktiken kommer att ge verkschefen möjlighet att styra verksamheten. regioner, kommer att ingå som postområden i de nya regionerna. Postområdeschefen blir delansvarig inför regionchefen för att målen uppnås.” Detta kan möjligen vara sant de närmaste åren efter omorganisationen, så länge man har tillgång till nuvarande personal med genomgången administrativ kurs. All erfarenhet visar emellertid att sådan personal i karriären snabbt söker sig till överordnade nivåer, när befordringsutsikterna vid det egna kontoret försvinner. I utredningen har ju också klart angetts att ett av syftena är att koncentrera den bäst utbildade administrativa personalen till färre orter för att höja den administrativa kompetensen där. Att man samtidigt reducerar tillgången på personal med ”akademisk” utbildning på de degraderade postområdesorterna förbigås emellertid med tystnad. Detta kan vi inte underlåta att påpeka, eftersom samhällets ansträngningar att främja näringsoch kulturliv även utanför de stora befolkningscentra därmed motverkas. Vi kan tyvärr inte undgå känslan av att det framlagda förslaget till omorganisation av postverket mera syftar till att förbättra styrningen av verksamheten än till en delegering av befogenheter till regional och lokal nivå. Postens ledning fullföljde ju inte ens 1976 års beslut utan startade i stället redan 1979 en ny utredning, som sedan användes som skäl för att stoppa fortsatt delegering av arbetsuppgifter och befogenheter från centralförvaltningen. Vi menar att det f. n. är mest ändamålsenligt att fullfölja 1976 års omorganisation genom att fortsätta överflyttningen av arbetsuppgifter från central till regional resp. från regional till lokal nivå. Ett tecken på hur storstadscentrerat förslaget är upplagt är de olika mått man uppenbarligen mäter med. Stockholmsområdet har visserligen sina speciella problem, men geografiskt är det ju fråga om ett relativt begränsat område. Detta bör rimligen underlätta situationen för aktuella beslutsfattare. Å andra sidan är det ju så, att de bäst betalda befattningarna kommer att återfinnas på de nu föreslagna regionkontoren. Mot denna bakgrund är den föreslagna regionindelningen anmärkningsvärd, när den relateras till Göteborgsoch Malmöregionerna. Låt mig redovisa fakta enligt propositionen. Malmö region omfattar 3 046 anställda och 294 000 hushåll. Göteborgs region omfattar 3 895 anställda och 359 400 hushåll, under det att Stockholmsregionen omfattar 10 473 anställda och 792 100 hushåll. Hur många regionförvaltningar skall det då bli i resp. områden? Jo, i Malmö och Göteborg räcker det enligt förslaget med vardera en regionförvaltning under det att man föreslår åtta regionförvaltningar i Stockholm! Kommentarer torde vara överflödiga. Varje åhörare torde inse hur orimliga dessa relationer är. I propositionen understryks vikten av förbättrad marknadsföring och satsning på nya kunder och produkter. Vi har givetvis inget att erinra mot en sådan målsättning för postverkets verksamhet. Låt oss emellertid påminna om vad som angavs som ett av målen i 1976 års proposition, s. 1: ”Samtliga regionala centra i landet avses få s.k. ortpostkontor med utbyggda administrativa och marknadsmässiga resurser. I varje kommun planeras vidare postkontor med personal som särskilt har utbildats i marknadsoch Nr 45 produkthänseende.” Vi förutsätter givetvis att postverkets ledning fullföljt Tisdagen den dessa viktiga satsningar på marknadsföringen, varför man nu bör ha ett väl 13 december 1983 förgrenat nät för ännu bättre marknadsföring. Därtill kommer att det vid samtliga nuvarande 59 postområdesförvaltningar finns kunnig och ännu Ny organisation för bättre utbildad personal, som har dagliga kontakter med företag, institutiopostverket ner och andra kunder. Mot denna bakgrund kan det nya förslaget med koncentration till blott ca 25 orter i varje fall inte innebära något positivt för verkets marknadsföring och strävan att komma in på nya marknader. Såvitt vi kan finna har några belagda ekonomiska fördelar med omorganisationen inte redovisats, varken i betänkandet eller i postverkets utredning och förslag. Om man över huvud taget skall genomföra en så här stor omorganisation av postverket, borde den med säkerhet innebära ett bättre ekonomiskt utfall och en bättre service. Vi kan inte finna att något av dessa krav är uppfyllt. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall i första hand till reservation nr 1 vid trafikutskottets betänkande 1983/84:8. I andra hand — om reservation nr 1 avslås — yrkar jag bifall till reservation nr 2 i samma betänkande. När det gäller motiven för sistnämnda yrkanden ber jag att få hänvisa till kommande inlägg från andra centerpartister.

Herr talman! I proposition 1983/84:34 om ny organisation för postverket fastslås att postverkets mål bör vara att ge hela landet en täckande, snabb, säker och lättillgänglig postservice. Alla de verksamheter som postverket driver skall bidra till att dessa mål uppfylls. I enlighet med postverkets förslag föreslås i propositionen att det inom verkets huvudkontor inrättas två avdelningar — en för huvudaffärsområdet Betalningsförmedling och en för huvudaffärsområdet Försändelseoch lättgodshantering. Beträffande indelningen i avdelningar av huvudkontoret i övrigt föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta efter de i postverkets förslag angivna riktlinjerna vilka funktioner som krävs utanför huvudaffärsområdena. I fråga om den regionala organisationen föreslås att verket organiseras i 33 postregioner mot nuvarande 7. På regionhuvudorterna går postområdena och postregionernas administration samman. Regioncheferna får ett ansvar för att uppnå de mål som satts av verkschefen. De postområden som inte kommer att bilda egna regioner kommer att ingå som postområden i de nya regionerna. En utgångspunkt är att besluten skall fattas så nära kunderna som möjligt. Samtidigt måste verksledningen kunna styra verksamheten effektivt, och det måste finnas en tillräcklig marknad inom varje region. Detta är bakgrunden till förslaget om 33 regioner. I sammanhanget understryks vikten av att postverket eftersträvar att även inom regionerna flytta ut ansvar och befogenheter så långt som det är praktiskt möjligt. De postområden som inte 107 bildar egna regioner får därför även fortsättningsvis en viktig roll. Utskottet har vid sin prövning av här berörda frågor — i motsats till vad reservanterna anfört i reservation 1 — funnit regeringens förslag väl ägnade att läggas till grund för beslut i frågan. Såsom föredraganden framhållit bör sålunda indelningen i huvudaffärsområden och den organisatoriska grundsyn som detta är uttryck för kunna bidra till den kraftsamling mot marknadsoch produktutveckling som är nödvändig om postverket framgångsrikt skall kunna svara mot kundernas — främst företagskundernas — ständigt förändrade behov. Utskottet vill vidare understryka att propositionens förslag syftar till en rationalisering och effektivisering av hela postverkets verksamhet, och det finner utskottet angeläget. Den innebär också väsentligt förbättrade möjligheter att få till stånd den ökade decentralisering av verksamheten till de regionala och lokala organen som av skilda skäl bör eftersträvas. Utskottet vill i sammanhanget understryka vikten av att postverket fortlöpande följer upp och utvärderar framför allt den nya organisationens ledningsoch styrsystem. Utskottet tillstyrker vidare att regeringen lämnas det begärda bemyndigandet att besluta om sådana avvikelser från den föreslagna organisationen som inte bryter mot riktlinjerna för densamma. Regeringen bör också få vidta de övergångsanordningar och åtgärder i övrigt som behövs för genomförandet av den nya organisationen. Av de 33 postregionerna, som jag tidigare talat om, ingår 8 i Stockholmsområdet; De utredningar som legat till grund för förslaget till ny organisation av huvudkontoret har enligt propositionen givit vid handen att resultatansvaret även inom detta område bör kunna delegeras till regionerna. Detta ligger helt i linje med strävandena att så långt det är praktiskt möjligt föra ut ansvar och befogenheter. Uppdelningen av Stockholmsregionen bör därför ske stegvis med hänsyn till de speciella problem som finns i regionen, främst när det gäller samordningen av personalen. Utskottet delar departementschefens uppfattning. Herr talman! Mot bakgrund av det här anförda yrkar jag avslag på reservation 1. Utskottet vill erinra om att de frågor som tas upp i reservationerna 2 och 3 har prövats noga. När man har bedömt postverkets förslag om vilka orter som bör vara regionhuvudorter har man också vägt regionalpolitiska skäl mot postala och då funnit att de postala skälen väger över. Förvaltningarnas närhet till marknaden och produktionen är viktig för postverket. De sysselsättningsmässiga effekterna av valet av regionhuvudort är däremot mycket små. De orter som inte blir regionhuvudorter enligt förslaget och där det i dag finns områdesförvaltningar kommer vid genomförande inte att vidkännas någon minskning av antalet administrativa tjänster. Beslutet att en viss ort skall vara regionhuvudort innebär inte heller att den postala administrativa verksamheten inom regionen utanför regionhuvudorten på lång sikt koncentreras dit. Det är tvärtom enligt propositionen meningen att den strävan till decentralisering och delegering som är grundtanken i den nya organisationen skall få genomslag även inom Nr 45 regionerna, så att så stort ansvar och så stora befogenheter som är praktiskt Tisdagen den möjligt finns ute i organisationen. 13 december 1983 När det gäller reservationerna 2 och 3 kan utskottet för sin del och mot bakgrund av det jag nu anfört inte finna tillräckliga skäl föreligga att göra Ny organisation för några ändringar, varken i fråga om gränsdragningar mellan regionerna eller postverket beträffande de föreslagna regionhuvudorterna. Postverket kommer att följa upp och utvärdera den nya organisationens ledningsoch styrsystem, och det har utskottet ansett vara mycket viktigt. I sammanhanget vill utskottet också erinra om att organisationen i sin helhet enligt propositionen förutsätts kunna — utan beslut av riksdagen — anpassas efter de erfarenheter som man kan vinna. Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 8 i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! För att belysa hur otillfredsställande förslaget är rent organisatoriskt vill jag bara nämna att generalpoststyrelsen skall delas upp i en avdelning för försändelseoch lättgodshantering och en för betalningsförmedling. Därmed ställer sig alla som sysslar med postal verksamhet frågan: Vem har då ansvaret för kassaexpeditioner och lantbrevbärare, som sysslar med just dessa båda områden? Skall det bli något dubbelkommando, eller måste man hela tiden gå till generaldirektören för att få direktiv om hur man skall bete sig? Vidare sägs det att man skall föra besluten så nära kunderna som möjligt. Men då skall man väl inte reducera antalet beslutspunkter utanför Stockholm från 50 till 25 när det gäller alla de ärenden som kunderna normalt får kontakt med! De tidigare 7 postregionerna hade mycket få kundkontakter. De sysslade inte med den sortens verksamhet, utan kundkontakterna var de 59 postområdesförvaltningarna och naturligtvis alla andra postkontor. Hur kan man hävda att det är att föra besluten närmare kunderna, när de som hittills har vänt sig till Kiruna i framtiden får sina beslut fattade i Luleå, när de som hittills har vänt sig till Lycksele får sina beslut fattade i Umeå eller när de som bor på Gotland och hittills fått sina beslut fattade i Visby skall vända sig till Nacka?
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga till Rune Torwald att postverket och alla personalorganisationer är positiva till omorganisationen. Postverket kommer aldrig att acceptera att servicen till allmänheten försämras, Rune Torwald kan alltså vara klar över att det inte kommer att bli någon försämring av servicen.

Herr talman! Från moderata samlingspartiet välkomnar vi den affärsoch marknadsorientering av postverket som förslaget i proposition 34 innebär. Vi utgår ifrån att syftet med och resultatet av omorganisationen är och blir att ge kunderna en bättre service. Det vore emellertid olyckligt om ambitionen att behålla eventuellt övertalig personal ges en sådan tonvikt, att det leder till en dämpning av effektiviseringen. Likaså får inte affärsoch marknadsorienteringen medföra, att postverket går in på en rad områden där det redan finns bra privat service som skulle drabbas av eventuellt orättvis konkurrens. Det kan vara befogat att säga detta, då affärsverken i viss mån har möjlighet till en gynnad konkurrensställning. Under den allmänna motionsperioden kommer vi från moderat håll att närmare presentera en strategi för att komma till rätta med de problem som affärsverken onekligen har och som affärsverkens ställning medför. Eftersom ett genomförande av dessa förslag kan ta ganska lång tid, är vi beredda att— som ett steg på vägen — tillstyrka de förslag till förändring av postverkets organisation som nu behandlas. De svenska affärsverken är tämligen välskötta och effektiva. Emellertid beror verkens framtida utveckling främst på de varor och tjänster de producerar och säljer. I detta perspektiv är det uppenbart att postverket har mött och kommer att möta en allt hårdare konkurrens från både nya produkter och nya företag. Samtidigt stagnerar andra marknader, t.ex. tidningsdistributionen, som tidigare utgjort en viktig del av företagets verksamhet. Om postverket därför skall kunna möta de krav som 1990-talet kommer att ställa på företaget, krävs mer genomgripande förändringar än de som nu föreslås, förändringar som kan avhjälpa brister som beror på den nuvarande företagsformen, nämligen att företaget drivs som affärsverk. Affärsverken har dels myndighetsuppgifter, dels förvaltningsverksamhet. Myndighetsutövande verksamhet skiljer sig från förvaltningsverksamhet genom att regering, riksdag och andra överordnade organ inte har rätt att ge direktiv om hur en myndighet skall besluta i ett enskilt ärende. Ett affärsverk är formellt sett en myndighet, vars beslutsformer regleras av förvaltningslagen. Det är underordnat regeringen. Regeringen har rätt att utfärda direktiv för verksamheten. Blandningen av förvaltningsverksamhet — i form av affärsdrivande verksamhet — och myndighetsutövning får ibland olyckliga konsekvenser. Inom t.ex. televerket finns det en avdelning där man prövar och ger licens för telematerial. Till denna avdelning sänder andra enheter inom televerket liksom utomstående företag material för prövning. Med den nuvarande företagsformen uppkommer därför regelbundet diskussion huruvida televerkets egna produkter favoriseras vid den bedömning som sker inom en av verkets avdelningar. Affärsverken är rättsligt sett en del av staten. Detta får en rad viktiga konsekvenser när verken bedriver sin affärsverksamhet. Verket kan således inte vara part inför domstol. Enligt instruktionen för verken skall de ”inom Om affärsverket går med förlust måste staten täcka förlusten. Detta 13 december 1983 motverkar givetvis ekonomiskt nytänkande och strukturanpassning. Varken företagsledning eller verksstyrelse har avgörande inflytande över verkens investeringar och finansieringen av dessa, vilket tillkommer riksdag och regering. Även häri ligger ett förändringsmotstånd. Rikspolitiker har ibland en tendens att bli bypolitiker, om en eventuell förändring av en statlig organisation berör den egna hemtrakten eller ett revir som man tycker sig ha anledning att slå vakt om. Jag tycker nog att Rune Torwald här givit ett exempel på detta. I den nuvarande företagsformen är det vidare inte möjligt för verken att ge erforderlig säkerhet för externa lån. Därför kan verken inte heller finansiera investeringar externt utan är beroende av politiska beslut. Motivet för ett affärsverks verksamhet är att den fyller en allmän serviceuppgift, som inte lika bra kan skötas av andra företag. Verket får inte bedriva verksamhet som saknar samband med de samhällsuppgifter som det inrättats för. Affärsverkens myndighetsställning begränsar den ekonomiska handlingsfriheten och möjligheterna till en dynamisk utveckling. Så gör också deras ställning som en del av staten. De institutionella hinder som affärsverksformen medför och som återverkar på förändringsklimatet vid verket har, liksom t.ex. löneläget, försvårat rekryteringen av skickliga affärsmän och produktutvecklare. De bestämda reglerna för ärendenas handläggning, hopblandningen av myndighetsfunktion med affärsdrivande uppgifter, politikernas styrning av investeringar och dessas finansiering via statsbudgeten minskar effektiviteten. De regler för avskrivningar och bokslutsdispositioner som skiljer statlig affärsverksamhet från affärsverksamhet i aktiebolagsform, de skilda förutsättningarna för finansiering av investeringar osv. — alla dessa faktorer är hinder för verkens affärsverksamhet på samma villkor som konkurrenterna och därmed för verksamhetsutvecklingen. Även för postverket torde det vara av större vikt att byta företagsform för verkets kommersiella verksamhet än att göra en omorganisation inom den befintliga ramen. Postverket är vårt äldsta affärsverk, med anor från början av 1600-talet. Under ett stort antal år har postens service utvecklats, förändrats och förbättrats. Samtidigt är verksformen otymplig och föråldrad, som tidigare sagts och som påvisats i ett flertal utredningar. Konkurrenterna driver sin verksamhet i aktiebolagsform. De skilda företagsformerna skapar skilda konkurrensvillkor. I vissa avseenden favoriseras affärsverken, i vissa andra aktiebolagen. Om postverkets kommersiella verksamhet överförs till aktiebolagsform, kommer den då mer enhetliga företagsformen att skapa likartade konkurrensvillkor. Det skulle öka postens möjlighet att klara konkurrensen, bygga ut expansiva verksamhetsgrenar och snabbare anpassa verksamheten till 111 kundernas krav och därmed befästa sin position som ett av landets största serviceföretag. Herr talman! Som jag inledningsvis sade, ämnar vi från moderata samlingspartiet återkomma till frågan om ändring av företagsform för affärsverken under den allmänna motionsperioden. Som ett led i strävandena att marknadsanpassa och effektivisera postservicen och göra den mera tillgänglig för människor i olika delar av landet välkomnar vi emellertid t. v. den föreslagna omorganisationen. Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 8.
Herr talman! Jag är inte speciellt förvånad över Görel Bohlins hänförelse över att få medverka i ytterligare en centraliseringsåtgärd. Låt mig å andra sidan påminna om att tack vare postmonopolet får även glesbygdsborna en hygglig service i detta land. Detta vore omöjligt vid en strikt affärsmässig drift. Det finns heller ingen som skulle vilja vara med och konkurrera om den sortens service.
Herr talman! Delegering av beslutsfunktioner är enligt min uppfattning en bättre form av decentralisering än en geografisk och lokalmässig, som Rune Torwald tycks förespråka. Den kan innebära både effektivisering och decentralisering. Jag tycker nog att detta är ett tillfälle för postverket att på initiativ av och med ansvar hos de olika postregionerna förbättra servicen till kunderna — också i glesbygd.
Herr talman! Om Görel Bohlin ville ge mig ett enda exempel på en ökad delegering när det gäller beslut som berör brevbäring eller kassatjänst i glesbygd, så vore jag tacksam. I varje fall finns det inte något sådant exempel i utredningen. De 50 kontor utanför Stockholm som har dessa befogenheter har inte förändrats, men deras antal har reducerats till 25.
Herr talman! Den förändringen är enligt vår uppfattning till gagn för verksamheten, ekonomiskt och organisatoriskt, och den ger förbättrad service. Därmed är den till gagn för samhället och för alla dem som i dag och i morgon vill begagna sig av postens service — i alla delar av landet.

Herr talman! I det trafikutskottsbetänkande som vi just nu diskuterar är jag ensam reservant när det gäller reservation nr 3. Den rör min hemkommun Norrköping och handlar mer om ett postalt problem än om ett lokaliseringsproblem. Reservationen skulle kunna sammanfattas med ordstävet: Det skall väl ändå vara någon logik i galenskapen. I vår huvudreservation anför vi från centern flera skäl till att vi anser att. Nr 45 riksdagen skall avslå förslaget till ny organisation för postverket. Men om Tisdagen den förslaget går igenom — och stor risk synes ju föreligga för detta — så skall 13 december 1983 Norrköpings postområde delas och Nyköpings postområde, som i dag hör till = Norrköpings brevoch paketområde, tillföras Eskilstunaregionen. Ny organisation för Sverige är när det gäller den postala produktionen av tjänster indelat i ett postverket antal s.k. brevområden. Det gäller alltså sortering och transport av post. Inom varje sådant brevområde finns det en centralort, där sortering sker av all inom området inlämnad post. På denna centralort hanteras också posten till orterna inom området. Också hanteringen av paketposten håller nu på att anpassas till brevområdesindelningen. Sortering och transport av posten påverkar också andra delar av verksamheten inom brevoch paketområdet, t.ex. frågan om när postkontoren bör vara öppna och tider för brevbäringsturens utgång på de olika orterna. Av dessa skäl anser jag att det — om proposition nr 34 antas av riksdagen — är funktionellt olämpligt att i administrativt hänseende dela Norrköpings brevoch paketområde. Om den av regeringen föreslagna omorganisationen av postverket genomförs bör Nyköpings postområde föras till Norrköpingsregionen. Herr talman! Jag yrkar i första hand bifall till reservation nr 1, i andra hand till reservation nr 3.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag helt ansluter mig till de principiella synpunkter på förslaget till ny organisation för postverket som tidigare framförts av Rune Torwald. Eftersom centerns företrädare dess värre är de enda reservanterna på den här punkten utgår jag ifrån att centerreservation nr 1 faller i den följande voteringen. Det är dock fortfarande möjligt att besluta om huvudorterna för de nya postregionerna. Boden är regionhuvudort i den nu gällande postregionen. Av allt att döma har verksamheten kunnat bedrivas fullt tillfredsställande i Boden. Något skäl att göra Luleå till ny regionhuvudort finns således inte. Ändå föreslår regeringen en sådan förändring, och den får stöd av utskottsmajoriteten. Det är med mycket stor förvåning som jag har mottagit regeringens förslag om ny regionhuvudort. Man har inte presenterat ett enda sakligt skäl för den här förändringen. I motion 178 har jag därför föreslagit att Boden även i fortsättningen bör vara regionhuvudort. Jag tvekar inte att säga: Sällan har ett förslag till förändring av en fungerande verksamhet lidit så stor brist på sakargument som förslaget att förändra postens regionhuvudort från Boden till Luleå. Hur mycket jag än har efterlyst sådana har jag inte fått ett enda skäl som motiverar den här centraliseringen. I stället erkänner både departementschefen och utskottsmajoriteten att såväl Boden som Luleå är tänkbar som regionhuvudort. Men trots detta erkännande för Boden föreslår man en förändring. Ingen kan förneka att 113 Boden mycket väl uppfyller de kriterier postverket anser betydelsefulla vid valet av regionhuvudort. Och länsstyrelsen i Norrbotten har inte heller funnit skäl att förorda någon förändring. Förslaget att göra Luleå till ny regionhuvudort har upprört många grupper, inte minst kommunpolitikerna i Boden. Även personalen vid regionhuvudkontoret i Boden har svårt att förstå motivet. När det gäller postregionen i Västerbotten har vi en situation liknande den i Norrbotten. I en motion av Hagar Normark m.fl. krävs att Skellefteå utses till regionhuvudort i stället för Umeå. Jag ansluter mig till de synpunkterna. Jag kan också på uppdrag av centerpartisten Börje Hörnlund be att få yrka bifall till kravet att Skellefteå skall vara regionhuvudort i framtiden. Det innebär ett bifall till reservation 2 b. Socialdemokraterna brukar ofta rikta kritik mot centralisering och koncentration inom näringslivet. I det här fallet tycks de ha glömt bort detta och medverkar nu till att förstärka graden av koncentration av förvaltningar till två residensstäder. Herr talman! Om vi skall leva upp till de många riksdagsuttalandena om bättre inomregional balans förutsätter det att även administrativa verksamheter omfattas av denna strävan. Förslaget att flytta bort verksamhet från Boden till Luleå och att flytta verksamhet till Umeå går dess värre i motsatt riktning. Inom länet försöker länspolitikerna många gånger tillvarata de möjligheter som finns till utlokalisering av verksamheter till orter i inlandet. Regeringen har på den här punkten valt den motsatta vägen, vilket jag beklagar. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till reservationerna 2 b och 2 d.

Herr talman! Postverket vill enligt proposition 34 gå in för att ännu flitigare sälja våra adresser till hugade köpare. Jag anser att vad postverket har fått sin monopolställning för är att se till att våra brev kommer fram i rätt tid som utlovat. Utskottet och nästan alla de som har yttrat sig här i dag uttrycker sig ytterst hövligt om postverkets utmärkta service och utgår från att den skall fortsätta. Jag hoppas fortfarande att den skall förbättras. Postverket nämner gärna några mycket små procentsiffror på det antal brev som inte kommer fram på ett dygn eller inom utlovad tid. Jag har sedan jag skrev min motion råkat ut för att ett brev från mig använde tiden från torsdag morgon till tisdag för att komma fram, ett annat som jag väntade på tog från lördag kväll till tisdag. Alla berörda orter ligger vid stambanor. Jag bara undrar, herr talman, varför postens lilla procent försenade brev alltid drabbar just mig. Jag skall inte besvära kammaren med en omröstning, men jag vill markera att jag inte delar den höga uppskattning av postverkets hittillsvarande service som utskottet visar. Framtiden kan vi ju alltid ha samma förhoppningar om.

Nr 45 Herr talman! Jag ämnar i det här anförandet beröra endast en liten del av Tisdagen den det betänkande som vi just nu behandlar, nämligen lokaliseringen av det nya 13 december 1983 regionkontoret för den postregion som föreslås bildas genom en samman» = slagning av nuvarande Uddevalla postregion och Trollhättans postregion. I Ny organisation för både propositionen och trafikutskottets betänkande föreslås att Trollhättan postverket skall bli den nya lokaliseringsorten. I propositionen framhåller föredraganden att han vid bedömningen av postverkets förslag om vilka orter som bör vara regionhuvudorter har vägt regionalpolitiska skäl mot postala skäl och därvid funnit de postala skälen väga över. Enligt mitt förmenande finns det både regionalpolitiska och postala skäl som talar mot en lokalisering till Trollhättan och för en lokalisering till Uddevalla. Jag vill helt kort anföra fyra skäl för denna uppfattning. 1. Mellersta och norra Bohuslän har en mycket speciell struktur med sin skärgård och sin stora andel sommarboende, vilket innebär utsträckta och flera extra brevbärarlinjer, extra öppethållande, extra transporter och väsentligt utökad personal under den korta sommarperioden. Regionkontoret bör därför vara lokaliserat inom det område där dessa speciella problem finns, eftersom där finns bra erfarenhet av att klara av dem. 2. Sysselsättningssituationen är mycket bekymmersam i Uddevalla med en redan hög arbetslöshet och dessutom ett antal lagda varsel. Flertalet större företag i Uddevalla är statligt ägda, och staten har därför ett särskilt ansvar för sysselsättningsläget i regionen. Även om det nuvarande förslaget inte direkt innebär färre arbetstillfällen i Uddevalla, drar många initierade bedömare den slutsatsen att det på sikt kommer att leda till en överflyttning av arbetstillfällen från Uddevalla till Trollhättan. Bl. a. anför Statsanställdas förbunds avdelning 3029 i Uddevalla mycket bestämda sådana farhågor. 3. Uddevalla har av statsmakterna utpekats som ett regionalt transportcentrum. Därför måste det vara felaktigt att i andra praktiska beslut, som exempelvis lokalisering av postens regionkontor, gå emot dessa intentioner. 4. I propositionen talas bl.a. om ökad kundnärhet. Det bör då påpekas att Uddevalla till skillnad från Trollhättan har ett centralt läge inom den av postverket föreslagna regionen. Det finns två motioner som talar för en lokalisering av det nya regionkontoret till Uddevalla. Det är dels motion nr 167 av Kjell Mattsson och mig, dels nr 161 av socialdemokraterna på Bohusbänken med Lisbet Calner som första namn. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 167 och 161.

Herr talman! Den internationella konjunkturen är nu tydligt på väg uppåt. I täten går USA, där president Reagans utbudsstimulerande politik gett positiva resultat. Den amerikanska uppgången har en kraft och en bredd, som fullt ut kan jämföras med tidigare vändningar till det bättre. Det skall dock inte fördöljas, att en så expansiv finansoch penningpolitik som nu förs i USA är förenad med betydande risker. Underskotten i bytesbalansen och den federala budgeten kan snart jämföras med vad som förekommer här i Sverige, och de väntas bli bestående flera år framöver. Risken är då stor att näringslivets investeringar får svårt att hävda sig mot det stora offentliga upplåningsbehovet. Av allt att döma måste vi räkna med ett bestående högt amerikanskt ränteläge och en förhållandevis hög dollarkurs, med de konsekvenser det får för den svenska ekonomin. I Västeuropa är återhämtningen svagare. Bland de större länderna är tillväxten snabbast i det konservativt ledda Storbritannien, som har låg inflationstakt, litet budgetunderskott och balans i sina utrikes affärer. Kontrasten mot det socialistiska Frankrike är fortfarande stor, trots att detta land tvingats till en kraftig kursförändring i åtstramande riktning. Den franska bruttonationalprodukten väntas minska i år och nästa år. Prisstegringen är fortsatt snabb och underskottet i bytesbalansen stort. En jämförelse med det borgerligt styrda Tyskland, där utvecklingen nu går in i en klart positiv bana, tyder på att en kursjustering blir ofrånkomlig inom det europeiska monetära systemet under nästa år. Den beräknade tillväxten i Västeuropa stannar vid ca 1 9o i år och nästa år, vilket inte ger mycket draghjälp åt den svenska exporten. Till detta kan läggas att OPEC-ländernas efterfrågan faller och att öststaterna och de icke oljeproducerande utvecklingsländerna hålls tillbaka av den internationella skuldkrisen. Vid sidan av Nordamerika är det egentligen endast Stillahavsområdet som präglas av ekonomisk expansion. Den internationella utvecklingen har naturligtvis stor betydelse för den svenska exporten. Dess ökning har under 1983 blivit större än förutsett, men det förklaras till betydande del av tillfälliga faktorer som försäljning av fartyg och petroleumprodukter. För nästa år förutser regeringen i proposition 40 en dämpning av exporttillväxten till knappt 6 76. Även denna siffra framstår som optimistisk med hänsyn till den långsamma tillväxten i världshandeln. Konjunkturinstitutet hamnar i sin höstrapport under 4 96, vilket förefaller mer förenligt med resultatet av den enkät bland exportföretag som statistiska centralbyrån nyligen redovisade. Det bör i detta sammanhang noteras, att Sveriges devalveringsfördel gentemot t.ex. den viktiga konkurrenten och handelspartnern Tyskland redan är bortsopad. Propositionen och konjunkturinstitutets höstrapport uppvisar betydelsefulla skillnader även på andra punkter. Den totala tillväxten, som litet i skymundan har dragits ner för innevarande år från i våras knappt 2 till nu 1 2, beräknas av konjunkturinstitutet till ca 2 26 men av regeringen till nära 3 Jo nästa år. Att regeringen hamnar högre ter sig desto mer anmärkningsvärt som den samtidigt föreslår åtstramningsåtgärder, vilket rimligen borde påverka totalsiffran i motsatt riktning. Sålunda halveras helt följdriktigt den väntade uppgången i den privata konsumtionen. Vid sidan av den högre exportsiffran är det regeringens investeringsprognos som drar upp den förväntade tillväxten. Medan konjunkturinstitutet tror på knappt 4 96 ökning av industriinvesteringarna, klämmer propositionen till med 8 96, trots att regeringen samtidigt föreslår införande av löntagarfonder, vilket inte gärna kan verka befrämjande på investeringsviljan. Karaktären av önsketänkande och glädjekalkyl framträder också vid en jämförelse med statistiska centralbyråns senaste enkät. Företagen uppger där att de tänker fortsätta att minska sina investeringar nästa år. Eftersom företagens planer erfarenhetsmässigt brukar underskatta det faktiska utfallet vid uppåtgående konjunktur, vågar SCB ändå hoppas på en oförändrad investeringsnivå, men ligger därmed alltså under inte bara regeringens utan även konjunkturinstitutets prognos. Utvecklingen av industrins investeringar får stor betydelse för arbetet på att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Inte ens regeringens förhoppningar om 8 6 ökning nästa år är mycket att komma med, om man ser till vad som behövs för att leda in Sverige på den utvecklingsväg mot balans som skisserats i den senaste långtidsutredningen. Enligt den reviderade LU 80 skulle industriinvesteringarna behöva öka med 35-40 90 mellan 1981 och 1985. Hittills — när halva tiden gått — har de i stället minskat. Industrins investeringskvot — investeringarnas andel av förädlingsvärdet — blir i år lägre än på flera decennier. Det har på senare tid från socialdemokratiskt håll framförts klagomål över att industriföretagen inte gör sin plikt och använder sina ökade vinster till reala investeringar i nya maskiner och anläggningar. Sådana kommentarer bortser från det starka sambandet mellan det stora budgetunderskottet och företagens investeringsbeteende. Den viktigaste förklaringen till att indu strin inte investerar, trots att man på sina håll börjar närma sig kapacitetstaket, är att den förväntade avkastningen på nysatsningar i den egna verksamheten inte på långt när kan mäta sig med räntan på statspapper. Och så måste det ju vara. Om staten skall kunna tillfredsställa sitt lånebehov, måste den dra till sig näringslivets överlikviditet. Regeringen bör inte i anklagande ton förebrå näringslivet för finansiella placeringar och transaktionsekonomi, när samma regering genom att inte begränsa budgetunderskottet i själva verket är den direkta orsaken till att företagen föredrar finansiella framför reala investeringar. Statsskulden var vid detta års början knappt 400 miljarder kronor. Den blir vid årets slut nära 500 miljarder. Räntorna på statsskulden är för innevarande budgetår beräknade till nästan 60 miljarder och utgör alltså mer än hälften av budgetunderskottet. Med en årlig skuldökning på nästan 100 miljarder växer räntorna normalt med ungefär 12 miljarder om året. Den mest uppmärksammade delen av statsupplåningen är de krediter som tas upp på den internationella kapitalmarknaden. Ungefär en fjärdedel av statsskulden är placerad utomlands. Den nominella räntan ligger ofta under den svenska obligationsräntan, men detta uppvägs av risken för kursförluster. Principen har under senare år varit den, att staten lånar så mycket utomlands som behövs för att täcka underskottet i bytesbalansen. Under 1983 har visserligen detta underskott minskat, men samtidigt har den privata kapitalbalansen blivit negativ. Staten har med anledning därav lånat upp betydligt mer än vad som motsvarar bytesunderskottet. Redan själva denna princip att staten skall låna utomlands kan ifrågasättas. Andra mindre välfärdsländer med samma ekonomiska problem som Sverige har valt att låta företagen svara för denna upplåning för att säkerställa att pengarna används till investeringar. Under alla omständigheter framstår det som äventyrligt att staten passivt ackommoderar ett privat kapitalutflöde genom att själv ta på sig en ökad upplåning utomlands. Det gör ju att valutakursförändringar till vår nackdel får ännu större genomslag på statsskulden. Det stämmer till eftertanke, herr talman, att Sveriges utlandsskuld redan är fyra gånger så stor per capita som den är i skuldkrisens Brasilien. Till följd av att en större del av budgetunderskottet faller på hösten än på våren har riksgäldskontoret under den senaste tiden tvingats låna i en takt av 3-4 miljarder i veckan. Det råder politisk enighet om att bankerna redan är överfulla med statspapper. Placeringskapaciteten hos försäkringsbolagen och AP-fonden är också begränsad. Det är heller inte lätt att låna nämnvärt mer från hushållen i en tid av sjunkande reallöner. Den viktigaste källan för statens inhemska upplåning blir därmed företagen. Redan under den borgerliga regeringsperioden introducerades statsskuldväxlar med sikte på att få till stånd en kort inlåning till staten från företagen. Fram till i våras växte stocken av statsskuldväxlar till 60 miljarder. Men vid den höjning av den korta räntan som inträffade under sommaren tilläts inte räntan på statsskuldväxlar följa med. I dag är volymen stort sett oförändrad. Introduktionen av riksobligationer ger anledning till minst tre frågor. Tanken var att de skulle placeras på en för staten ny marknad av stiftelser, fonder och andra penningförvaltande organ. Uppenbarligen har i stället företag tecknat stora belopp, vilket medför en längre bindning av deras likvida medel än statsskuldväxlarna. Den första frågan gäller då hur detta påverkar investeringsviljan under en konjunkturuppgång. För det andra kan man undra vad det skall bli av statsskuldväxlarna. De måste få en sådan räntesättning att inte statsupplåningen från företagen helt styrs över från korta till medelfristiga papper. Eller är det möjligen avsikten att låsa upp näringslivets likviditet i statsskulden för längre perioder? Den tredje frågan rör de prioriterade obligationernas fortsatta existens. Sedan riksobligationerna introducerades till marknadsmässig ränta blir det allt svårare att förklara att AP-fonden och försäkringsbolagen skall tvingas nöja sig med avsevärt lägre avkastning till förfång för pensionärer och försäkringstagare. AP-fonden och försäkringsbolagen har ju dessutom möjlighet att köpa statobligationer på andrahandsmarknaden från bankerna, sedan nu systemet med likviditetskvoter avvecklats. De större försäkringsbolagen och AP-fonden har nyligen erbjudit sig att i stället för att köpa fastförräntade statsobligationer lämna ett lån till staten på 30 miljarder mot en ränta av 3,5 procentenheter över konsumentprisindex. Om regeringen lyckas med sin avsikt att få ner inflationen till 4 90, skulle därmed kostnaden för denna del av statsupplåningen bli endast 7,5 76 mot nuvarande 12. Sedd i detta perspektiv är offerten så fördelaktig, att ett nej endast kan tolkas som ett besked att regeringen inte menar allvar med sin strävan att bekämpa inflationen. Det går inte att i detta sammanhang tala om det riskabla i att sätta statsskulden på index. På samma sätt som staten i tider av stigande inflationstakt har tjänat på att ta upp lån mot fast ränta, där realräntan ofta blivit negativ, måste det vara en god affär att i tider av fallande inflationstakt via ett index få ned statslåneräntan i samma takt. Men den stora frågan är naturligtvis, herr talman, om regeringen verkligen vill försöka få bukt med obalanserna i Sveriges ekonomi, särskilt det stora budgetunderskottet. Finansministern säger så i propositionen. Hans rådgivare Klas Eklund har skrivit en artikel i Ekonomisk Debatt som visar att han i själva verket är besviken på de små insatser som hittills gjorts i balansskapande syfte. Men i en intervju i nr 42 av Veckans Affärer säger statsminister Palme att det är en illusion att tro att man minskar budgetunderskottet genom nedskärningar i de statliga utgifterna. Det långsiktiga problemet med budgetunderskottet kan man enligt hans mening inte få bukt med förrän det blir tillväxt i ekonomin och sjunkande räntor. Det här är ju verkligen att spänna kärran framför hästen! Räntenivån kan inte gärna sjunka förrän budgetunderskottet har minskats. Och tillväxten i ekonomin, som i så hög grad är beroende av industrins investeringar, kommer inte i gång förrän räntan på statspapper pressats ner under den förväntade avkastningen av investeringar i maskiner och anläggningar. Statsministerns uttalande och den kyliga reaktionen på försäkringsbolagens erbjudande om ett indexlån tyder alldeles klart på att talet om endast 4 Jo inflation nästa år inte är allvarligt menat. I samma riktning pekar det förhållandet att den socialdemokratiskt ledda fackföreningsrörelsen — trots talrika presenter från regeringen — lagt fram löneyrkanden som måste leda till en avsevärt snabbare prisstegringstakt. Socialdemokraterna i finansutskottet kritisterar den moderata partimotionen för att ensidigt prioritera kampen mot inflationen. Nu är det faktiskt så, att det inte går att prioritera alla goda ting på samma gång. Innebörden av ordet prioritera är ju i själva verket att man sätter ett mål framför de övriga. I sina ekonomisk-politiska riktlinjer i våras gav socialdemokraterna inflationsmålet företräde, något som vi moderater hälsade med tillfredsställelse. Men finansutskottets socialdemokrater förlorar nu det målet ur sikte, när de villar bort sig i allehanda välvilliga men motsägelsefulla sysselsättningspolitiska och fördelningspolitiska skrivningar. IT avsnittet om budgetpolitiken vacklar utskottsbetänkandet mellan kloka ord om vikten av att skära ned budgetunderskottet och undanflykter när det gäller att åstadkomma något konkret i den riktningen. Det är alldeles korrekt att vi nu står ”inför valet att antingen omedelbart vidta åtgärder för att minska underskottet eller att senare — och den tidpunkten ligger inom en förutsebar framtid — tvingas att acceptera att den offentliga sektorn kraftigt skärs ned”. Det är vidare helt i enlighet med moderat uppfattning när utskottet säger att de åtgärder som krävs kommer att ”vara så omfattande att inte några samhällsområden kan undantas”. Men av dessa käcka paroller blir det ju i utgiftsminskningar endast ca 5 miljarder, vilket t.o.m. är mindre än vad statsskulden ökar på en månad. Under innevarande budgetår blir besparingarna mindre än 1 miljard. Flera av utgiftsminskningarna är av engångskaraktär. Trots sparåtgärdernas blygsamma omfattning verkar det till råga på allt som om flera av dem inte ens får den socialdemokratiska riksdagsgruppens odelade stöd här i kammaren. Nej, herr talman, av det beramade sparpaketet blev det i stället en skattesmäll. Skattehöjningarna redovisas visserligen här till endast ca 2 miljarder. Men då medräknas inte åtgärder som föreslagits i andra sammanhang med verkan från nästa år. Ovanpå de skattehöjningar som genomförts i år på nästan 13 miljarder kronor läggs nu för 1984 ytterligare ca 11 miljarder. All erfarenhet visar att detta slags högskattepolitik pressar upp inflationstakten och minskar drivkrafterna att arbeta, spara och investera. Den nödvändiga tillväxten i det enskilda näringslivet försvagas ytterligare.

Herr talman! Politiskt mod, politisk handlingskraft, politiskt ansvar — det är vad ett land i kris begär av sina politiker; nämligen att de vågar fatta nödvändiga beslut, att de har kraft att fatta även svåra beslut och att de tar ansvar genom att fatta beslut i de avgörande frågorna. Olof Palme avslutade sin valrörelse 1982 med orden: ”— — — och vi skall ge det här landet en regering.” Han insinuerade att den regering som lagt fram ett sparprogram på 12 miljarder kronor, trots ett oerhört motstånd från den dåvarande oppositionen, saknade politiskt mod. Han insinuerade att den regering som på bara ett drygt år halverat inflationen saknade handlingskraft, och han insinuerade att den regering som i den långa och djupa lågkonjunkturen 1980-1982 lyckades hålla arbetslösheten i Sverige på ca 3 Jo, samtidigt som den i jämförbara länder låg på ca 10 96, inte tog politiskt ansvar. Vad ser vi framför oss i dag? Jo, en regering som i de stora, svåra och viktiga frågorna uppenbart saknar mod, är totalt beslutsförlamad och vägrar ta det politiska ansvar som tillkommer en regering i ett land i ekonomisk kris. Det enda ekonomisk-politiska beslut av större vikt som den socialdemokratiska regeringen fattat — devalveringen — krävde varken något speciellt stort mått av mod eller handlingskraft. Annat är det nu när det gäller att ta itu med budgetunderskottet. Centern har valt att inte i nuvarande läge ange särskilda riktlinjer för budgetpolitiken. Vi har valt denna linje av både principiella och praktiska skäl. Vi lade fram vårt budgetalternativ med betydande besparingar i januari iår. En del av våra förslag accepterades, en del förkastades. Att i nuvarande läge — mindre än en månad innan en ny budgetproposition skall framläggas för riksdagen — återkomma för att korrigera regeringens misslyckade budgetarbete är enligt vår uppfattning tämligen meningslöst. Det avgörande arbetet på att begränsa budgetunderskottet måste koncentreras till behandlingen av budgetpropositionen, som läggs på riksdagens bord den 10 januari och som skall ge helheten i budgetregleringen. Då är rätta tillfället att göra den totala avstämningen av samhällsekonomin. Regeringens sparproposition och utskottsmajoritetens skrivning skall dock — det skall gärna erkännas — noteras som ett uppvaknande som man kan hälsa med tillfredsställelse. Det bekräftar också med all tydlighet vad vi hävdade i vår alternativa budget i januari. Det legitimerar dock inte något slags flykt från normala budgetrutiner. Det är i januari som den verkliga utmaningen beträffande den statliga budgetregleringen kommer. Då räcker det inte med den improviserade typ av tuvhoppning som regeringen uppvisar i sin sparproposition. Då behövs det konkreta, bestående insatser, om den svenska samhällsekonomin skall komma på fast mark. Allvaret i dagens budgetsituation uttrycks med all önskvärd tydlighet i följande passus, som en bred majoritet i finansutskottet bestående av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister har ställt sig bakom. Det är, herr talman, en så central formulering att jag tar mig friheten att citera: ”Det är lätt att förstå att en utveckling av detta slag inte kan tillåtas fortgå. Bryts inte mönstret hamnar vi snart i ett läge, där merparten av statens inkomster måste användas till att betala räntor på statsskulden. Förutom de svåra stabiliseringspolitiska och fördelningspolitiska problem som uppkommer vid finansieringen av ett fortsatt växande budgetunderskott leder den här skisserade utvecklingen fram mot en situation i vilken vi— vare sig vi vill det eller ej — kan tvingas att göra drastiska och mycket långtgående omprövningar av den offentliga sektorns storlek. En utveckling därhän är enligt utskottets mening oacceptabel. Som utskottet ser det står vi nu inför valet att antingen omedelbart vidta åtgärder för att minska underskottet eller att senare — och den tidpunkten ligger inom en förutsebar framtid — tvingas att acceptera att den offentliga sektorn kraftigt skärs ned. Låt oss tänka att den teoretiska situationen inträffar att statsskuldräntorna fortsätter att växa till de totala statsinkomsternas storlek. I det läget kan inte ens en nedläggning av all statlig verksamhet förhindra att statsskulden fortsätter att växa. I själva verket inträffar den tidpunkt då ingen återvändo finns betydligt tidigare än när räntorna blir lika stora som inkomsterna.” Utskottet drar slutsatserna och säger: ”Det är emellertid utskottets betämda uppfattning att vi genom väl avvägda åtgärder i dag ännu kan häva den utveckling som här skisserats. De åtgärder som krävs kommer emellertid att vara så omfattande att inte några samhällsområden kan undantas. Vi måste alla vara med och göra de uppoffringar som krävs. I annat fall kommer vi att inom några få år helt ha urholkat grunden för vår välfärd och hela den offentliga sektorns verksamhet.” Detta är ett oerhört väsentligt inslag i finansutskottets betänkande, och det är värdefullt att detta har kunnat sägas i stor enighet. Samma sak, om än i andra ord, sades i mittenregeringens finansplan i januari 1982. Men då hade socialdemokraterna börjat sin valrörelse, och då opponerade man energiskt mot vad som redan då framstod som en otvetydig och ofrånkomlig sanning. Mot detta kontrasterar, som Lars Tobisson sade här nyss, bjärt statsministerns lättsinniga ord: ”Visst kan vi göra fler besparingar om vi hittar några” och den socialdemokratiska partisekreterarens ord: ”Nu kommer det att bli en lugnare period fram till valet 1985. De svåra besluten är redan tagna. Några fler Alexanderhugg blir det inte”. Tydligare än så kan väl inte frontlinjen i ”rosornas krig” ha illustrerats. Samtidigt som insiktsfulla socialdemokrater — och till dem räknar jag finansministern, förhoppningsvis, och finansutskottets ordförande, som stod bakom den skrivning jag nyss citerade — klart inser problemets vidd är de fjättrade till händer och fötter i den politiska rörelse de tillhör. Det gör att deras handlingsfrihet är så ytterligt begränsad. I ett läge där budgetunderskottet är på väg att löpa amok förmår regeringenistort sett bara att fatta beslut om skattehöjningar, engångsbesparingar och bokföringstekniska avlyft. Det är detta jag kallar för den tuvhoppning vi bevittnar i den sparproposition vi behandlar i dag. Ändå är den nuvarande regeringens förutsättningar i två avseenden avsevärt bättre än den föregående regeringens. För det första har man en opposition som tar ansvar i stället för att obstruera. För det andra är den internationella konjunktursituationen avsevärt mycket bättre. Centern och folkpartiet har i sin reservation uttalat att beslut snarast måste fattas om väsentligt större besparingar än vad regeringen föreslår. Man har visat på områden som sjukförsäkringen, statsbidragen till kommunsektorn, räntebidragen till bostadsbyggandet, hyresrabatter, skattereduktionen för fackföreningsavgifter m.m. Sammanlagt uppgår förslagen till ca 10 miljarder kronor. Detta är enligt vår uppfattning ett absolut minimum. I budgetpropositionen i januari måste besparingsförslagen gå ännu längre. Centern är för sin del beredd att ta detta ansvar. Den nödvändiga begränsningen av budgetunderskottet har i den politiska debatten ibland ställts mot en rättvis fördelningspolitik. Detta handlade hela diskussionen om under valrörelsen i fjol. För att leda denna motsatsställning i bevis har man i regel jämfört effekterna av utgiftsnedskärningarna på enskilda hushåll med ett läge där över huvud taget ingenting förändrats. Det är naturligtvis i detta läge helt orealistiskt. Uteblivna besparingar kommer att leda till effekter på inflation, räntor m.m. som drabbar hushållen hårt redan på kort sikt. På längre sikt skulle en sådan politik fördjupa de ekonomiska problemen och innebära ett direkt hot mot hela vår välfärd. Vi vill alltså från centerns sida understryka att besparingspolitiken inte står istrid med en rättvis fördelningspolitik utan i stället är en förutsättning för att en sådan uthålligt skall kunna bedrivas. Under åren 1980-1982 utvecklades i Fälldinregeringen en filosofi för hur besparingsarbetet bör utformas fördelningspolitiskt. Det gällde att förena fullt samhällsekonomiskt ansvar med en intensiv omsorg om de grupper som har svårast att värja sig mot nya påfrestningar. I det omfattande, betydelsefulla och nödvändiga spararbetet kunde varje sparåtgärd riktad mot mera generellt utgående bidrag kombineras med särskilda insatser för de sämst ställda. Det är alltjämt centerns linje att besparingarna skall skapa resurser att slå vakt om medborgarnas grundtrygghet. Jag kan i detta sammanhang nämna några exempel. När patientavgiften inom sjukvården höjdes infördes samtidigt ett högriskskydd. När indexberäkningarna för pensionen ändrades ökade samtidigt pensionstillskottet till förmån för de sämst ställda pensionärerna och för de handikappade. När riksdagen beslöt om två karensdagar i sjukförsäkringen infördes dels ett tak för hur många karensdagar per år man kan ha, dels en s.k. fridagsregel, vilket är särskilt betydelsefullt för dem som deltidsarbetar. När statsbidragen till den kommunala barnomsorgen begränsades, gav man samtidigt kommunerna ökade möjligheter att genom lokala anpassningar undgå att låta barnfamiljerna drabbas av beslutet. När skatteunderlaget för kommunerna begränsades, byggdes samtidigt den kommunala skatteutjämningen ut kraftigt till gagn för de fattigaste kommunerna. Det är den vägen vi vill gå i vårt besparingsarbete. I socialdemokraternas före valet så upphaussade krisprogram Framtid för Sverige Kan man i kap. 3 — En plan för återhämtning — läsa följande: ”Denna politik bör ha följande innehåll: 1. Den ekonomiska politiken måste inriktas på att snabbt och påtagligt ta ner kostnadsoch prisstegringen i Sverige. Målet måste vara att inte bara bryta med de senaste årens inflationsutveckling utan också nå en lägre ökning av kostnader och priser än i vår omvärld.” Hur har det då i verkligheten gått med de två föresatserna i denna centrala punkt i krisprogrammet? Jo, den ”snabba och påtagliga” minskningen av inflationen har i stället blivit en klar ökning. Och den lägre inflationstakten i förhållande till våra konkurrentländer har, från att vid regeringsskiftet nästan ha varit ett faktum, nu i stället blivit ett stort gap. Hösten 1982 skedde efter regeringsskiftet en dramatisk höjning av den svenska inflationen, bl.a. beroende på devalvering och momshöjning, samtidigt som inflationen i resten av västvärlden fortsatte att sjunka. Visserligen skedde en viss minskning av inflationen i våras, när de omedelbara effekterna av devalveringen klingat av, men under perioden marsseptember steg inflationen under flera månader envist. Först i oktober skedde en mindre sänkning igen. Trots det ligger inflationstakten fortfarande över den nivå som gällde vid regeringsskiftet. Regeringen har dock en lovvärd ambition att inflationen 1984 skall komma ned till 4 26, men de underliggande inflationstendenserna i vår ekonomi är oroväckande, antingen man analyserar problemet med utgångspunkt i löner och kostnader eller ur monetär synvinkel. Löneöverhänget från 1983 till 1984 beräknas till ca 1 26. Därutöver lär löneglidningen i den uppgående konjunkturen erfarenhetsmässigt kunna bli minst 3 26. Den av regeringen kalkylerade lönekostnadsökningen på 6 Io verkar därför mer än lovligt optimistisk, i all synnerhet om man betraktar den mot bakgrund av dels LO:s lönekrav på 7 96, dels PTK:s, TCO:s, KTK:s och SACO:s upprördhet över de upprepade urholkningarna av marginalskattereformen. Kalkyler med monetära utgångspunkter tyder på att de långsiktiga förändringarna i inflationstakten rätt väl följer förändringarna i penningmängden, med ca 7 kvartals eftersläpning. Även om man får ta den modellen med en viss reservation skulle man — om man vill tillämpa det betraktelsesättet — få se fram emot en inflationstakt under 1984 på ca 9 96. I centerns och folkpartiets reservation i våras gjordes en inflationsbedömning för nästa år på 6-7 90. Det finns ingen anledning att nu revidera den bedömningen, men det finns möjligen anledning att betona att risken är påtaglig att vi då var för optimistiska. Det mest besvärande för den socialdemokratiska regeringens trovärdighet internt måste dock vara sysselsättningsutvecklingen. Efter regeringsskiftet har arbetslösheten månad för månad — utom i januari — legat högre än under mittenregeringens tid. I genomsnitt har i år ca 20 000 fler människor gått arbetslösa i Sverige än under förra året — detta trots att regeringen satsat ca 20 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket bl.a. inneburit en kraftig ökning av antalet människor i beredskapsarbete. Varken devalveringen eller den förbättrade internationella konjunkturen har förmått ändra den dystra bilden. Orsaken till den havererade sysselsättningspolitiken måste stå att finna i de många rent näringsfientliga inslagen i den socialdemokratiska politiken, t.ex. kraftiga skattehöjningar på arbetande kapital. Höjningen av förmögenhetsskatten åderlåter t.ex. många småföretag på ytterligt viktigt utvecklingskapital. Ständigt nya byråkratiska krångligheter och sist men inte minst hotet om införande av kollektiva löntagarfonder har dämpat utvecklingen och utvecklingskraften i näringslivet. Herr talman! Låt mig avsluta med att konstatera att orsaken till att regeringspolitiken så totalt kört fast varken är en svår internationell konjunktur eller en obstruerande opposition. Nej, orsakerna står att finna i den interna splittringen i socialdemokratin, i den förda politiken och i den socialistiska ideologi som man nu på nytt för in i det svenska samhället med sina löntagarfonder. Allt fler människor inser nu att det här landet behöver en regering som visar politiskt mod, som har politisk handlingskraft och som tar sitt politiska ansvar. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 7 till finansutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Ett drygt år av socialdemokratisk regeringspolitik har inte medfört några avgörande trendbrott i svensk ekonomi. Precis som under de sista åren på 1970-talet och de första åren på 1980-talet kännetecknas svensk ekonomi i dag av en låg tillväxt, av otillfredsställande investeringar, av en fortsatt hög arbetslöshet och av stora underskott i den offentliga sektorn. Inflationstakten, som internationellt sett varit avtagande, är alltjämt förhållandevis hög i Sverige och i dag betydligt högre än i omvärlden. Denna allmänna ekonomiska utveckling är i vissa avseenden densamma som i flertalet andra industriländer i västvärlden, och den är naturligtvis i första hand orsakad av den internationella konjunkturutvecklingen och av obalanserna i världsekonomin. I ett avseende skiljer sig dock svensk ekonomi påtagligt från genomsnittet för OECD-länderna. Det gäller underskottet i den offentliga sektorn. Endast Belgien och Italien uppvisar ett större underskott i den konsoliderade offentliga sektorn än Sverige, räknat som procentandel av bruttonationalprodukten. I t.ex. Förenta staterna, där ju diskussionen om underskottet i den federala budgeten varit ovanligt intensiv, är underskottet räknat på det här viset bara hälften av vad det är i Sverige. Och detta är i hög grad ett hemmalagat problem. Budgetpolitiken har under lång tid — det skall sägas — varit för slapp, och budgetunderskottet har tillåtits växa okontrollerat. Låt mig i det sammanhanget påminna om att finansutskottet faktiskt för så länge sedan som hösten 1977, när Kjell-Olof Feldt var utskottets vice ordförande och jag dess ordförande, varnade för riskerna av ett bestående stort strukturellt underskott i statsbudgeten. Och det är just detta problem, denna grundläggande svaghet i vår ekonomi, som har föranlett den proposition som vi i dag har att behandla. Jag skall därför uppehålla mig framför allt vid de problem som är förknippade med det stora underskottet och som framöver kan uppkomma om vi inte kan bemästra underskottet i den offentliga sektorn. Låt mig dock redan här, för att undvika onödig polemik i fortsättningen av debatten, stryka under att ansvaret för det stora budgetunderskottet faller också på de tidigare icke-socialistiska regeringarna. Man kan konstatera att budgetunderskottet har ökat kontinuerligt ända sedan början av 1970-talet. Den tendensen bröts ett enda år, 1975/76, men det berodde på följder av den s.k. kostnadskrisen. Under åren 1976-1982 gjordes betydande insatser för att hålla industriproduktionen uppe och arbetslösheten nere i ett svagt konjunkturläge. Det var insatser som i huvudsak bekostades via statsbudgeten och som bidrog till det internationellt sett höga budgetunderskottet i Sverige men naturligtvis också till en internationellt sett låg arbetslöshet. När de borgerliga partierna fick lämna ifrån sig regeringsmakten på hösten 1982 var prognosen för det året ett budgetunderskott på 75 miljarder kronor, en i sig mycket hög siffra. Den tillträdande socialdemokratiska regeringen fattade emellertid redan hösten 1982 ett antal beslut som ytterligare ökade budgetunderskottet. Bl. a. upphävdes några av de stora besparingar som riksdagen på mittenregeringens förslag hade beslutat våren 1982, vilket i sig medförde en utgiftsökning på i storleksordningen 5 miljarder kronor. Också kostnaderna för industristödet ökade under förra vintern. Resultatet av ett års socialdemokratisk budgetpolitik blev en ökning av budgetunderskottet från 75 till ca 86 miljarder kronor. Ett redan för stort underskott blev ännu större, och de ekonomiska problem som följer av underskottet blev också de större. Herr talman! Regeringen förklarar sig nu i sin proposition på allvar vilja ta itu med det växande buegetunderskottet, som sägs innebära ett hot mot en framgångsrik stabiliseringspolitik, speciellt i en uppåtgående konjunktur. Regeringen pekar också på svårigheterna att i längden finansiera det stora underskottet i statsbudgeten. Finansutskottets socialdemokratiska majoritet späder på med några saftiga formuleringar om riskerna med det växande budgetunderskottet. Lars Tobisson och Nils Åsling har citerat något av det här, men det är, som Nils Åsling sade, viktiga formuleringar. Även jag vill därför återge dem. Ett fortsatt stigande budgetunderskott kan nödvändiggöra en drastisk omprövning av den offentliga sektorn, säger finansutskottet, och man fortsätter med att påminna om den tänkta situationen att statskuldräntorna blir lika stora som statsinkomsterna. Då skulle alltså all statlig verksamhet behöva läggas ned för att nå balans i statsbudgeten. En neddragning av statsutgifter i form av transfereringar skulle enligt finansutskottet leda till en lägre privat konsumtion och till en ökad arbetslöshet samt i sin tur medföra minskade statsinkomster. Denna finansutskottets drastiska beskrivning av följderna av ett fortsatt stigande eller stort budgetunderskott kan jag i allt väsentligt instämma i. Det är bra att socialdemokraterna nu så tydligt beskriver riskerna med ett bestående stort underskott i statsbudgeten. Det sker förvisso i elfte timmen — men bättre sent än aldrig. Den grundläggande bristen i regeringens och finansutskottets skrivning är emellertid att man inte drar de praktiska konsekvenserna ens av detta sitt eget teoretiska resonemang. De förslag till minskning av budgetunderskottet som har förts fram av regeringen och nu får stöd av riksdagsmajoriteten är nämligen helt otillräckliga. De föreslagna skattehöjningarna beräknas brutto ge ca 2 miljarder kronor i inkomstökning för staten. Men man skall då ha klart för sig att flera av de här skattehöjningarna sannolikt kommer att ändra konsumtionsbeteendet och därför ge mindre i statsinkomster än beräknat. Det finns många exempel på det. Den s.k. videoskatten är ett sådant. Jag skall nu inte gå in på de olika förslag till skattehöjningar som finns i det här sammanhanget. Kammaren får ju tillfälle att diskutera en del av dem separat när skatteutskottets betänkande behandlas. Men det finns anledning att notera att den socialdemokratiska regeringen i långt högre grad än vad vi anser rimligt försöker klara obalanserna i statsbudgeten med skattehöjningar i stället för med besparingar. Vi tror att skattehöjningarna i allmänhet har en samlat negativ effekt på samhällsekonomin och att den långsiktiga saldoförbättringen till följd av skattehöjningarna oftast blir långt mindre än vad regeringen har antagit. Det är ju inte bara de skattehöjningar som vi nu diskuterar och som riksdagen skall besluta om i dag och i morgon som regeringen har föreslagit. Sammanlagt är det väl ett trettiotal nya skatter eller höjningar av befintliga skatter som den socialdemokratiska regeringen har hunnit med att föreslå under ett drygt år. Herr talman! Jag tänker här företrädesvis uppehålla mig vid utgiftssidan i statsbudgeten, vid frågan om besparingar för att klara budgetunderskottet. Den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet konstaterar att den bestående budgeteffekten av de föreslagna besparingarna och skattehöjningarna kan beräknas till ca 5 miljarder kronor, vilket skall jämföras med regeringens beräkning om en positiv saldoförbättring på ca 7 miljarder. Det här sammanhänger bl.a. med att flera av de budgetförbättrande åtgärder som regeringen föreslår är av engångskaraktär. Det gäller på inkomstsidan bl.a. den tillfälliga höjningen av förmögenhetsskatten och på utgiftssidan frysningen av u-hjälpen och några av de besparingar som föreslås på försvarsoch industridepartementens områden. Flertalet av de sistnämnda åtgärderna —t.ex. när det gäller ramen för byggande av skyddsrum och medlen för beredskapslagring av olja — är vi i folkpartiet i och för sig beredda att stödja, men vi uppfattar dem inte som åtgärder som långsiktigt klarar problemet med det stora budgetunderskottet i den offentliga sektorn. Vi har därför från folkpartiets sida, i likhet med de båda andra ickesocialistiska partierna, föreslagit väsentligt större besparingar än regeringen. Dels återupprepar vi de besparingsförslag som mittenregeringen presenterade våren 1982 och då fick riksdagens stöd för och som socialdemokraterna sedan upphävde efter valet. Dels för vi fram ett antal ytterligare besparingar. Vi vill också slopa den för ett år sedan införda skattereduktionen för fackföreningsavgifter, vilket skulle medföra en inkomstförstärkning för staten på drygt 1 miljard kronor. De av oss föreslagna besparingarna är av permanent karaktär och medför alltså en långsiktigt positiv utveckling på budgetsaldot. De av oss föreslagna besparingarna, inkl. förslaget om slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter, skulle innebära en minskning av budgetunderskottet på ca 10 miljarder kronor. Ansträngningarna att nedbringa budgetunderskottet måste dock fortsätta också nästa budgetår, och vi återkommer självfallet under allmänna motionstiden i januari med förslag till åtgärder som kan minska budgetunderskottet ytterligare. Låt mig i det sammanhanget bara i all korthet säga att åtgärder av typen tillfällig neddragning av oljelagringsprogrammet i sig kan vara värdefulla för att vid ett tillfälle minska belastningen på statsbudgeten. Detsamma gäller åtgärder som innebär att vissa utgifter formellt flyttas ut från statsbudgeten och finansieras på annat sätt. Det som mest har diskuterats i det sammanhanget är att långivningen till bostadsbyggandet i fortsättningen skall ske inte via statsbudgeten utan över ett särskilt statligt bostadslånegivningsinstitut. Det kan finnas fog för en sådan åtgärd — bl.a. kan därigenom mera normala kreditbedömningar komma att göras — men den innebär inte, realt sett, någon besparing för samhället eller för den offentliga sektorn. Den här typen av optiska åtgärder för att minska budgetunderskottet kan inte räknas in i det besparingsbeting som krävs för att ett minskat budgetunderskott i den offentliga sektorn skall kunna uppnås. Herr talman! Regeringen gör i sin höstproposition genomgående en mera optimistisk bedömning av den ekonomiska utvecklingen än andra bedömare, som t.ex. konjunkturinstitutet och Industriförbundet. Den förutser en snabbare tillväxt, högre investeringar och en större ökning av exporten än andra bedömare. Det är i några fall ganska stora skillnader i bedömningen: Regeringen räknar med en ökning av exporten under 1984 om 5,6 26 mot 3,8 hos övriga bedömare. Regeringen förutser stigande investeringar, medan andra förutser oförändrade eller sjunkande bruttoinvesteringar. Därmed får regeringen också en mera positiv förändring av bytesbalansen, ett lägre underskott än övriga bedömare. Denna skiljaktighet sammanhänger framför allt med regeringens inflationsprognos. Regeringen vidhåller sitt tidigare antagande att inflationen under 1984 skall kunna stanna vid 4 96. Inflationsantagandet går i sin tur tillbaka på antaganden om hur lönekostnaderna skall utvecklas under nästa år. Här bygger regeringens prognos på att lönekostnadsutvecklingen skall stanna vid totalt 6 26. Konjunkturinstitutet har räknat med två alternativ, och man kommer också i det mera optimistiska antagandet, det med en lönekostnadsutveckling som stannar vid 7 96, till en något högre inflationstakt än den som regeringen räknar med. Nu har sedan dessa bedömningar gjordes en del av budgivningen inför 1984 års avtalsrörelse startat, och denna inledande budgivning tyder inte på att lönekostnadsutvecklingen skall kunna begränsas på det sätt som regeringen antagit. LO:s bud leder tvärtom till en väsentligt större ökning av lönekostnaderna under 1984 — det talas om tvåsiffriga tal — och därmed ohjälpligt också till en högre inflationen. Det är värt att notera att detta bud har lagts trots regeringens förslag om löntagarfonder och om förändringar i skattereformen. Regeringens inflationsprognos måste därför i dag — precis som tidigare — ses som en from förhoppning. Det är mycket litet av de konkreta åtgärder som regeringen vidtagit eller nu föreslår som kan bidra till att hålla inflationen nere på 4 26 under nästa år. Det är snarast ett försök att prata ner inflationen. Vi i folkpartiet finner att regeringens inflationsprognos för 1984 inte är trovärdig, och vi ställer oss därför också tveksamma till den försörjningsbalans som man nu upprättat.

Herr talman! Folkpartiets ekonomiska politik kännetecknas av att vi i motsats till regeringen säger samma sak i dag som före valet i september 1982. Det är en realistisk och långsiktig ekonomisk politik för att komma till rätta med balansrubbningarna i svensk ekonomi. Vi vill stärka det svenska näringslivets internationella konkurrensförmåga, vi vill skapa ett förmånligare investeringsklimat, bl.a. självfallet genom att avvisa löntagarfonderna, och vi vill underlätta bildandet av nya företag. Och vi vill, vilket i dag framför allt är aktuellt, på allvar ta itu med underskottet i den offentliga sektorn, företrädesvis genom verkliga besparingar i statsutgifterna. Vi anvisar redan nu ett antal sådana besparingar som skulle minska budgetunderskottet rejält jämfört med socialdemokraternas förslag, och vi återkommer med ytterligare sådana förslag till nedskärningar i statsutgifterna under den allmänna motionstiden i januari nästa år. Herr talman! De farhågor som utlöstes av den socialdemokratiska löftespolitiken har besannats. Statsutgifterna har åter skjutit fart. Det totala skattetrycket har skärpts och budgetunderskottet har stigit. Vi kan konstatera att löfteskarusellen har snurrat färdigt för den här gången. Det blev ju närmast idiotstopp, och den karusellen lär väl inte börja snurra igen förrän i valrörelsen 1985. Men den oansvariga löftespolitiken har kostat vårt land ett år av fördröjda och uteblivna besparingar. Samtidigt har socialdemokraterna alldeles på egen hand gjort modifieringar i skatteöverenskommelsen som delvis lett till att skattereformen förfuskats. Sammanlagt ett 30-tal skatter och avgifter har höjts eller nyintroducerats under det här dryga året. Om man inkluderar den i löntagarfondsförslaget ingående vinstskatten, medför detta en ökad belastning på företagen nästa år med ca 6 20. Konsumenterna har drabbats av höjd moms, av höjd bilaccis, av videoskatt, av skärpt förmögenhetsskatt, av höjda reavinstskatter och av höjd skatt på bl.a. olja, el, tobak och alkohol. Dessutom blir sänkningen av den statliga inkomstskatten mindre än vad som förutsattes i skattereformen. Ur detta virrvarr av svikna vallöften, av spirande förväntningar och av en viss insikt i den ekonomiska verkligheten har regeringen sökt skapa en ekonomisk politik som på en gång skulle kunna beskrivas som ett fullföljande av valrörelsens alla utfästelser och som en ansvarig och hållbar ekonomisk politik för framtiden. Detta trollstycke var naturligtvis dömt att misslyckas. Det blev varken det ena eller det andra: Å ena sidan haglar nu anklagelserna för löftesbrott över regeringen. Pensionärerna, de handikappade, barnfamiljerna, de studerande och de biståndsaktiva är några grupper som i dag känner sig svikna på grund av de utfästelser regeringen gjorde före valet 1982 men inte har levt upp till efter valet. Å andra sidan visar sig regeringens s.k. sparpaket bara innehålla knappt 5 miljarder i bestående saldoförbättringar, varav en icke obetydlig del uppnås genom konventionella skattehöjningar. Obalansen i den offentliga sektorn och det stora budgetunderskottet i statsbudgeten består. Förtrytelsen och besvikelsen över regeringspolitiken är därför nu påtaglig på många håll i samhället. I en reservation som folkpartiet och centern står bakom i finansutskottet skisseras en väg som snabbare och säkrare skulle föra vårt land ur underskottens moras. Mittenreservationen bygger på den politik som de båda partierna utformade i regeringsställning, framför allt under åren 1981 och 1982. Den visar att man kan förena samhällsekonomiskt ansvar med omsorg om de grupper som har svårast att värja sig mot nya påfrestningar. Den visar att en ansvarig besparingspolitik inte behöver stå i strid med en rättfärdig fördelningspolitik. En sådan politik kan bara genomföras i ett långt tidsperspektiv. Det är därför viktigt att den ekonomiska politiken och budgetpolitiken präglas av långsiktighet och planmässighet och inte som nu av ryckighet och kortsiktig löftespolitik. Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5 och 7.

Herr talman! Det är viktigt att i denna ekonomiska debatt slå fast att de problem som vi har att brottas med i den svenska ekonomin inte enbart är av konjunkturell art utan också av strukturell karaktär, dvs. de beror på en kapitalismens inneboende kris som inte kan lösas med kortsiktiga åtgärder. Trots detta måste naturligtvis en politik föras även på kort sikt, men då insatt i ett längre perspektiv med en klart uttalad målsättning om att skapa nya arbetstillfällen och bedriva en rättvis fördelningspolitik. Det räcker inte med att återigen blicka framåt något halvår eller så och peka på att det kanske kommer en konjunkturuppgång. För om den kommer — vissa tecken tyder på det — ger den ändå inget bestående uppsving för de kapitalistiska ekonomierna. Det kommer förmodligen aldrig att finnas en ekonomisk miljö för återupprepande av den politik som fördes under 1960 och 1970-talen, då en god och relativt jämn ekonomisk utveckling med höga och stadiga vinster för bolagen gav ett utrymme för reformer som gynnade dem som skapade rikedomarna, även om det mesta då som nu förbehölls kapitalägarna. Den offentliga sektorns socialt och ekonomiskt viktiga delar byggdes ut, och genom den har de arbetande i kamp mot kapitalägarna lyckats få till stånd jämnare inkomstfördelning, förbättrad levnadsstandard och utbyggd samhällsservice. Men den offentliga sektorns utbyggnad har också varit till stor nytta för den industriella produktionen genom skapande av s.k. infrastruktur och övertagande av reproduktiva uppgifter som vård och barnomsorg, så att arbetskraften har kunnat ställas till industrins förfogande. Nu har den kapitalistiska ekonomiska utvecklingen skapat en stor reservarmé av arbetslösa, och det ligger i klasskampens natur att den offentliga sektorn nu angrips i syfte att bevara en större andel av det i landet producerade värdet i privata händer. Nu står arbetslösa i kö för att ta jobb till snart sagt varje pris. Nu behöver inte kapitalet för detta ändamål någon utbyggd offentlig service. Och — det är viktigt att påpeka — kan man lyckas rasera delar av den offentliga sektorn, som det naturligtvis ändå finns ett stort behov av, friläggs dessa behov hos människorna för profiterande från den som kan lyckas arrangera privat vård, privata daghem osv. Kännetecknande för dagens Sverige är att det nu sker en förskjutning mot större skillnader mellan samhällsklasserna. Antalet miljonärer ökar snabbt. Koncentration av kapital och makt sker fortlöpande, och i det avseendet är vårt land ett av de främsta. En inte särskilt hedrande placering med tanke på de stolta paroller som burit fram socialdemokratin under dess nära halvse .ellånga regeringstid. Jag skall erkänna att tendensen har förstärkts kraftigt under de borgerliga regeringarnas år, men grunden för denna utveckling var lagd av socialdemokratin i regeringsställning. Vad som mera kännetecknar dagens situation i vårt land är att den samhällsförmögenhet som byggdes upp genom den offentliga sektorn och som 1977 var ca 41 96 av den samlade finansiella förmögenheten i landet nu har bytt ägare. Nu ligger den offentliga sektorn på minus medan banker, finansbolag, storföretag och olika långivare dominerar kapitalbildningen och därigenom naturligtvis har de resurser som behövs både för en nödvändig industriell utveckling och för en utbyggnad av den service som det finns behov av men som den offentliga sektorn inte klarar när den drabbas av åtstramningar. Detta är ett stort problem i dagens ekonomi. Tyvärr finns det inget i dagens ekonomiska politik från socialdemokratiskt håll som visar att man är beredd att med kraft attackera dessa missförhållanden. Tvärtom slår man fast i den proposition som vi nu behandlar, och det fullföljs i finansutskottets betänkande, att först sedan den ”konkurrensutsatta sektorn” fått sitt kan det tänkas bli utrymme för en utbyggnad av den offentliga sektorn. Det här är en mycket allvarlig målsättning. Det är ett direkt fullföljande av den politiska ideologi som kännetecknade de borgerliga regeringarna. Jag håller med om att industrisektorn måste utvecklas. Självfallet är det så. Rader av förslag till hur sådan utveckling skall kunna komma till stånd lämnas i vpk-motioner på skilda områden. Jag vill peka på att vi har massor av förslag, även om dessa inte är föremål för behandling i dag. Jag vill också gärna peka på att när man nämner dessa saker i den allmänna ekonomiska debatten, gör man en boskillnad mellan industriell verksamhet och samhällelig verksamhet. Jag vill för min del slå fast att en industriell utveckling kan ske främst genom samhälleliga åtgärder och inte nödvändigtvis måste åstadkommas genom stimulans av det kapital som finns i privata händer. Man kan med fördel dra in medel till det allmänna och därigenom åstadkomma den utveckling som är nödvändig för att få ordning på svensk ekonomi och skapa nya jobb. Faktum är ju att industriinvesteringarna minskar och har gjort så under flera år. Sänkta marginalskatter för de högavlönade, devalveringar, sparstimulanser, reallönesänkningar etc. har inte kunnat ändra på detta förhållande. I stället har — trots en för kapitalägare gynnsam politik under många år — utlandsinvesteringarna ökat starkt på senare år, och därigenom har man exporterat arbetstillfällen. Den av socialdemokraterna efter valet genomförda devalveringen brukar framhållas som exempel på en lyckad politik, eftersom exporten ökar, handelsbalansen förbättras och vinsterna i bolagen stiger till nya höjder. Men man kan inte, som många gör, påstå att det går bra för Sverige, utan att väga in de enorma kostnader som en fortsatt hög och förstärkt arbetslöshet innebär. Man kan inte säga att det går bra för Sverige och glömma bort den höga arbetslösheten. Vänsterpartiet kommunisterna anser att huvudinsatserna i den ekonomiska politiken måste inriktas på att bringa ned arbetslösheten. Detta betyder inte att vi struntar i budgetunderskott eller räntor. Det betyder inte att vi nonchalerar de ekonomiska problem som följer med en stor upplåning. Men det betyder att vi från vänsterpartiet kommunisterna anser att problemen med ökande budgetunderskott inte kan lösas förrän man får de arbetslösa i arbete. Vi anser att man måste börja att lösa problemet med underskottet av arbete, för att komma åt underskottet i budgeten. Jag såg ett referat i LO-tidningen av ett ekonomiskt seminarium som SSU hade anordnat utifrån den Wigforsska tesen om att vi aldrig blir så fattiga att vi inte har råd att arbeta. Enligt referatet skulle finansministern ha ställt motfrågan: Vem skall betala vårt arbete? Dessa två frågor ställda från SSU resp. finansministern visar på ett tydligt sätt var frontlinjen i den ekonomiska politiken går i dag. På högersidan finns regeringen, de borgerliga partierna, arbetsköparföreningen och ett stort antal ekonomer. På vänstersidan, den mer offensiva sidan, finns såvitt jag förstår stora delar av fackföreningsrörelsen inom både privat och offentlig verksamhet, vänsterpartiet kommunisterna och ett antal ekonomer som vågar sticka upp mot etablissemanget. Herr Åsling sade tidigare i dag att det går en skiljelinje inom socialdemokratin, och han utmålade det så att den socialistiska delen skulle ha tagit över. Jag skulle vilja säga att den framlagda ekonomiska politiken visar på raka motsatsen. Det går en skiljelinje inom socialdemokratin, men det är högern som för tillfället har medvind. Vänsterpartiet kommunisterna anser att vägen ut ur krisen inte kan sökas på bara ett sätt utan på två. Både den industriella och den offentliga sektorn måste byggas ut. Jobben skapas snabbast inom den offentliga verksamheten, där vi snabbt från regering och riksdag kan påverka investeringar och anställningar för att fylla viktiga behov i samhället. Vem betalar då detta arbete, såsom det uttrycktes i LO-tidningen? Ja, förutom den vanliga produktionen av olika nyttigheter som säljs på marknaden betalas en stor del av det man satsar på nya jobb tillbaka i form av skatter och sociala avgifter, samtidigt som människor i arbete behöver mindre bidrag för sitt uppehälle. Arbetslösheten har enorma kostnader. Ingen har ännu kunnat räkna ut hur stora de är. Men det har gjorts försök, och varje gång kommer man fram till ofantligt höga siffror. För inte så länge sedan visades det också att t.o.m. dödligheten ökar bland de arbetslösa. Därutöver är det ju ett faktum — och detta faktum finns att studera i vår ekonomiska motion och i reservation 3 som är fogad till betänkandet om den allmänna ekonomiska politiken — att vi vill gå längre än regeringen när det gäller beskattningen av förmögenheter och av aktier genom skärpt omsättningsskatt på aktier och genom ökad förmögenhetsbeskattning. Detta ger också ökade inkomster för staten som kan användas för att skapa nya arbetstillfällen. När det gäller de två beskattningar jag nu nämnde — en ökad beskattning på förmögenheter och en omsättningsskatt på aktier — är det från min sida bara att inkassera erkännandet av vpk-politiken. Under en rad år har vi föreslagit just sådana här skatteskärpningar, men förslagen har tidigare mötts av motstånd från socialdemokraterna. Tyvärr är skattesatserna alldeles för låga, och även om skatterna naturligtvis ger statskassan inkomstökningar, finns mycket mer att hämta på dessa områden för att göra satsningar som minskar arbetslösheten. När man från regeringens sida föreslagit dessa skatter, och då särskilt omsättningsskatten på aktier, har man velat göra en markering gentemot dem inom arbetarrörelsen som tycker att det är orimligt att somliga kan göra sig stora förmögenheter på börsspekulationer, medan vanliga människor får dra åt svångremmen. Men det här var ett bra drag från regeringens sida — det var bara alldeles otillräckligt. Farhågorna för konsekvenserna på börsen var helt obefogade. Det visas främst av att börsen gjorde ett glädjeskutt dagarna efter att beskattningen hade införts. På börsen blev man helt enkelt lättad, och man sade: Jaså, blev det inte värre! Och så körde man vidare. — Det finns alltså utrymme för att ta ut mer från de rika. Men naturligtvis känns det ändå tillfredsställande att det som inte för så länge sedan var vpk-politik och bedömdes som helt orealistiskt och utsiktslöst nu är regeringspolitik och högsta visdom, även om ingreppen är otillräckliga. Herr talman! Jag skall ägna litet tid åt att översiktligt beskriva vpk:s alternativ till den föreslagna budgetpolitiken. Till att börja med vill jag göra klart för socialdemokraterna att vi accepterar en del av de besparingar som regeringen har föreslagit, medan vi avvisar andra, som vi inte anser vara förenliga med en rättvis fördelningspolitik. Dit hör t.ex. slopandet av matsubventionerna, vilket vi anser vara en helt felaktig politik. Matkontot är drygare för dem som har små inkomster och många barn, och prisökningarna på maten är tillräckligt stora utan att regeringen behöver dra undan subventionerna. Subventionerna kom till i januari 1973, då regeringen efter omfattande protester mot matprishöjningar insåg att man kunde motverka momsens fördyrande effekt genom att införa subventioner — det var naturligtvis helt i linje med vpk:s krav på att slopa momsen på mat. Samma sak hände för ett år sedan, då momshöjningens effekter på matpriserna eliminerades genom ökade subventioner. Det är sorgligt att se att regeringen nu helt har övergivit denna linje och tar bort subventionerna. Förutom att själva subventionerna fördyrar maten för de svenska hushållen med ca 850 miljoner kommer — ovanpå detta — en automatisk momshöjning med ca 150 miljoner. Vpk håller fast vid kravet på att matprishöjningar måste bekämpas på alla sätt. Vi accepterar inte att subventionerna nu tas bort. Det är ett steg i helt felaktig riktning. Vidare är det helt uteslutet att vi kan gå med på att svika vallöftet till pensionärerna, som vi anser skall skyddas mot försämringar. Det sägs så fint i regeringens propositioner att besparingsförslagen måste drabba rättvist. Det anser vi inte att de gör, om pensionärerna åter får försämringar. Urholkningen av pensionerna inleddes redan 1980, då borgarna satt vid makten. Undan för undan har sedan ytterligare försämringar drabbat just pensionärerna. För vpk är det nu ett oeftergivligt krav att full uppräkning av basbeloppet skall ske. Vi har flera viktiga krav i våra ekonomiska motioner, som undan för undan kommer att tas upp av andra talare, men jag har velat markera dessa två punkter som speciellt viktiga. För oss i vpk är det helt omöjligt att acceptera en urholkning av u-landsbiståndet. I stället föreslår vi att man avbryter det dyra militärprojekt som JAS-flygplanet innebär. Man har visserligen beslutat om att starta projektet, som kommer att kosta statskassan en ofantlig mängd miljarder, men det är ännu inte för sent att slå till bromsarna. Flygplanet heter numera Gripen och har av en vaken allmänhet, som tvingas betala stora summor till försvaret, döpts till Dyr-Gripen. Det tycker jag är ett mycket passande namn. Från vpk:s sida vill vi också riva upp den skatteöverenskommelse med borgarna som socialdemokraterna har gjort. Regeringen har ju försökt frisera denna skatteöverenskommelse något genom ändringar i skatteskalorna för de högst avlönade, men i allt väsentligt kvarstår skattereformen som en orättvis reform. Jag kan bara konstatera att den uppvaktning som gjordes från Västmanlands LO-distrikt för någon månad sedan inte har resulterat i något slags omtänkande från regeringens sida. Vår samlade budgetpolitik innebär att man skyddar viktiga områden från nedskärningar, samtidigt som man ökar inkomsterna genom höjning av förmögenhetsoch aktiebeskattning och minskning av det militära slöseriet. Vi lägger också fram förslag om hur man skall ge högsta prioritet åt en utbyggnad av såväl industrisektor som offentlig sektor i samhällsregi. Och vi föreslår att man river upp det beslut som togs av de borgerliga och som innebär att kommuner och landsting går miste om en väldigt stor del av sina intäkter — skatteintäkter från juridiska personer. Socialdemokrater och kommunister skrek i högan sky när borgarna gjorde detta, och vi betecknade det båda som konfiskation när det beslutet fattades. Det är hög tid att upphäva den konfiskationen och ge den offentliga sektorn ett välbehövligt tillskott för dess utveckling. Sammantaget vill vi benämna denna politik som en politik för arbete och utveckling. Det är en politik som har till syfte att skapa nya jobb, och det anser vi är den enda vägen att komma ur de ekonomiska problemen. Det skulle kännas skönt för svensk arbetarrörelse om socialdemokraterna kunde bryta med den borgerliga ideologi som kännetecknar regeringens politik i dag och i stället söka lösningar bland de alternativ som faktiskt finns och som nu förs ut i en bred, engagerad debatt inom arbetarrörelsen. Men det kanske kommer det också. Jag är den siste som ger upp hoppet. Det kanske blir som med aktieskatten att det som i dag är orealistiskt är i morgon högsta visdom och regeringspolitik. Den som lever får se. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.